Fru talman! Rune Evenssons beskrivning av de problem som skulle uppstå framöver är väldigt långtgående. I nästa replik blir det kanske tal om visserligen inte en nationell men dock en kommunal katastrof till följd av att vi ändrar planoch bygglagen. Det är väl ungefär vad som ligger i luften. Självfallet kommer det inte att bli på det sätt som Rune Evensson här beskriver det hela. Rune Evensson säger att det endast är i ett fåtal fall som kommunerna har hindrat etablering på det sätt som lagen nu ger möjlighet till. Men det kan man inte säga samtidigt som man säger att allt ont och elände kommer att bli ett faktum när den här begränsningen tas bort. Det är inte möjligt att inta två olika ståndpunkter samtidigt. Vidare har jag inte fått något besked om varför socialdemokraterna i sin reservation säger att de är måna om att värna konkurrensen när de samtidigt är beredda att ha kvar en konkurrensbegränsande paragraf i plan och bygglagen. Konsumentutredningen deklarerar ju ganska klart i sin analys hur det här har fungerat: Slutsatsen av utredningen, som hänför sig till insamlade uppgifter under i huvudsak september månad 1989, blev att kommunerna inom ramen för det kommunala planmonopolet kan styra och kontrollera handelns etableringar på ett sätt som får konkurrenseffekter. Rune Evensson vill alltså ha kvar den här begränsningsmöjligheten. Han vill begränsa konkurrensen, trots att han i nästa mening säger att han vill ha lättnader. Det resonemanget går inte riktigt ihop.

Fru talman! Jag har lyssnat på Dan Erikssons anförande och kan inte förstå vad det hade med PBL att göra. Inget av det Dan Eriksson sade under hela sitt anförande uppfattade jag hade något som helst med dagens ämne att göra. Däremot räknade han upp priset på varor, inte bara i Sverige, utan i Frankrike, USA och på annat håll. USA var t.ex. ett föredöme, med billig Coca Cola. USA är inte ett föredöme på alla områden. Det är en stor mängd människor som svälter i USA. Vi är överens om en sak, Dan Eriksson och jag, och det är att det är mycket viktigt med konkurrens. Det poängterar vi mycket tydligt i vår reservation. Vi vill främja konkurrensen. Vi har genom beslut i denna kammare under föregående år och åren dessförinnan fått ned matprisutvecklingen. fr.o.m. någon gång i höstas har matpriserna sjunkit. Det är viktigare åtgärder än det vi nu debatterar. Koncentrationen inom matvaruledet är vi helt överens om att vi måste göra mycket åt. Vi har gjort mycket, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Jag vill ändå ställa en fråga, för att litet grand föra Dan Eriksson tillbaka till dagens ämne. Det framskymtar understundom när Ny Demokratimänniskor är i farten i sådan här frågor att ni inte har mycket till övers för det kommunala planmonopolet. Jag vill fråga Dan Eriksson hur han ser på det kommunala planmonopolet. Skall inte en planering ta hänsyn till alla människors åsikter, eller räcker det att en butiksägare säger att han vill bygga på en bestämd plats? Vad andra tycker i plansammanhang skall då inte ha någon betydelse. Man undrar hur det skall gå med kostnader för hemtjänst och sådant som jag berörde i mitt huvudanförande. Vem skall stå för de kostnaderna, när ni i ert långa perspektiv vill sänka skattetrycket till 40 %? Var skall man då få pengar ifrån till hemtjänst osv? Jag upplever att Ny Demokrati inte bryr sig särskilt mycket om gamla människor, handikappade människor och barnfamiljer.

Fru talman! Jag instämmer i fråga om konkurrensen. Det är viktigt att pressa matpriserna. Men jag tror inte att den åtgärd som Dan Eriksson och den borgerliga majoriteten föreslår, en förändring i PBL, kommer att öka konkurrensen och samtidigt underlätta för de invånare som inte är särskilt köpstarka och invånare som har svårt att ta sig långa vägar till köpcentrum.

Fru talman! Den borgerliga majoriteten i bostadsutskottet föreslår att en förändring skall göras i PBL, så att kommunerna inte längre har möjlighet att i detaljplan precisera handelsändamålet till en viss form av handel. Utskottsmajoritetens mening är att man därmed uppnår en effektivare konkurrens inom detaljhandeln. Enligt mitt förmenande ger PBL och uttalandena i förarbetena till lagen goda förutsättningar för att pröva markens användning för olika ändamål utan att konkurrensen i något väsentligt avseende sätts på spel. Genom reglerna i PBL kan kommunen bestämma var på marken det är lämpligt att bedriva olika slag av verksamheter. Däremot ger inte det kommunala planmonopolet rätt att bestämma vem som skall bedriva verksamheten. I propositionen hävdar regeringen att skillnaden i omgivningspåverkan mellan olika former av handel i praktiken saknar betydelse, eftersom olika verksamheter naturligt kan antas söka sig till för verksamheten ändamålsenliga platser. Det som är ändamålsenligt för handeln och för den stora gruppen bilburna konsumenter är inte ändamålsenligt för dem som saknar bil, inte heller för miljön. Redan nu flyttar handeln ut från stadskärnor och bostadsområden till stormarknader och köpstäder utanför staden eller till något industriområde, dit det i stort sett är omöjligt eller i varje fall opraktiskt att gå, cykla eller åka kollektivt. Om man tar bort möjligheten till reglering av olika former av handel, kommer det att innebära risk för ytterligare utflyttning av butiker från stadsdelscentra och bostadsområden. Om detaljhandeln tillåts flytta till platser dit det inte på något rimligt sätt går att ta sig utan bil, kommer t.ex. äldre, handikappade och barnfamiljer utan tillgång till bil att få mycket svårt att klara sina inköp. Det ligger naturligtvis en frihet i att kunna ta bilen och köra ett antal mil för att handla, men att vara tvungen att göra det på grund av försämrat utbud på bostadsorten innebär ingen frihet. Att moderaterna och folkpartiet glatt pläderar för att marknaden helt skall få råda är ingen överraskning, däremot inger centerns ställningstagande i denna fråga stor förundran. Görel Thurdins områden berörs av förslaget. Roland Larsson, riksdagsledamot för centern, har vid upprepade tillfällen motionerat om de problem som externa stormarknadsanläggningar medför: att närservicen slås ut, att biltrafiken ökar och därmed större problem med buller, avgasutsläpp osv. Inser inte centerns företrädare att regeringens förslag kommer att få just de negativa följder som ni i andra sammanhang mycket kraftigt har tagit avstånd ifrån? Det dagsaktuella problemet är att många affärsidkare gärna vill öppna butiker i industriområden. Här är marken billig, och det är lätt att ta sig dit för den stora gruppen bilister. Att de som saknar bil därmed blir utan service, att kommunens kostnader för hemtjänsten ökar och att biltrafiken och dess miljöstörningar blir än värre är inget som de behöver fundera över. Finns det då inte vissa affärer som passar i industriområden? Jo, handeln med bilar, möbler, kylskåp, byggvaror, dvs. sådant som man till skillnad från t.ex. kläder, skor och livsmedel ändå inte kan ta hem på bussen eller cykeln. Det kan vara en fördel att slippa ha sådana affärer i stadskärnan, eftersom de med nödvändighet orsakar mycket trafik. Men det förslag som den borgerliga majoriteten här har lagt fram innnebär att kommunerna inte längre skall få besluta om lämpliga platser för olika slag av handel. Varför detta ingrepp i den kommunala självstyrelsen? I stället för att öka konkurrensen minskar ni mångfalden. Efter den föreslagna ändringen i PBL har kommunerna vid planläggning av ett industriområde endast att välja mellan att tillåta handel eller inte. De kommuner som vill fortsätta att eftersträva en god närservice för boende och konsumenter ställs inför problemet att de, trots att de inte skulle ha haft något emot att godkänna handel med t.ex. möbler, kylskåp o.d. i ett industriområde, inte kan medge detta, eftersom de samtidigt vill motverka en oönskad lokalisering av livsmedelsförsäljning. Jag frågar mig: Kan detta verkligen vara er mening? Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationen av Oskar Lindkvist m.fl.
Fru talman! Samstämmigheten är uppenbarliben väldigt stor inom socialdemokratin. Man beskriver framtiden som utomordentligt dyster och ödesmättad.

Så kommer det självfallet inte att bli. Det är en beskrivning av verkligheten som inte ligger ens i närheten av vad som kommer att ske. Det kommer självfallet att finnas butiker, såväl i städernas centrala delar som litet utanför. När det gäller planernas innehåll, kommer det givetvis att i detaljplanerna anvisas områden för handelsändamål. Däremot får man inte reglera typ av handel, om det skall vara fråga om livsmedel, kylskåpsförsäljning eller bilförsäljning. Det är denna lilla förändring som kommer att ske. Det är en relativt måttlig begäran att vi låter konsumenterna i större utsträckning genom sina fria val få avgöra var de skall handla. Det kommer även i framtiden att finnas servicebutiker, med deras speciella karaktär, som tillgodoser behoven hos de människor som finns i närområdet. Dessa människor är fortfarande konsumenter, kunder, och behöver ju handla. Då kommer det också att finnas butiker i deras närhet.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande pågår det en utflyttning. Det är många affärsidkare som gärna vill lokalisera sina butiker till ett industriområde. Det föreslagna förändringen medför att kommunen inte kan hantera detta på annat än ett sätt. Om det finns ett bostadsområde med en närbutik i närheten av ett industriområde, där man i och för sig skulle kunna tänka sig handel med skrymmande varor -- möbler, kylskåp och liknande --, är det risk för att kommunen ställs inför valet att inte ha någon handel alls i detta industriområde, om man tillåter vem som helst att öppna livsmedelsförsäljning där. Ni minskar ju möjligheterna i stället för att öka dem. Ni har en helt felaktig syn på den här frågan. Det behövs ingen förändring i PBL. Jag frågade Bertil Danielsson varför ni i det här fallet angriper den kommunala självstyrelsen. Kommunerna har redan i dag möjlighet att enligt PBL tillåta livsmedelsförsäljning i industriområden, och det förekommer också, bl.a. i många borgerliga kommuner. Dessutom ger PBL möjlighet att, när det finns saksäl, reglera handeln för att värna närservice för boende och konsumenter, vilket förekommer i många socialdemokratiskt styrda kommuner.
Fru talman! Vi angriper inte den kommunala självstyrelsen. Den finns självfallet kvar. I och med det här förslaget har vi fastlagt att man inte får begränsa konkurrensen. Det är ett så vedertaget och övergripande mål, att man inte ens med hotet att ta bort den kommunala självstyrelsen kan avvisa det krav som faktiskt finns. Man kan inte i fortsättningen ha ett system som innebär att kommuner, dvs. politiker och tjänstemän, skall tala om var, när och hur människor skall handla. Vi måste låta konsumenterna själva få avgöra detta. Det kommer inte att bli någon revolution, men vi ökar i någon mån friheten för människor, och detta tillfälle skall vi ta vara på.

Fru talman! Jag tror kanske att jag har en viss erfarenhet av detta. Jag har jobbat med det under 30 år. Självfallet är det här en stor fråga. Det handlar om 20 %. Jag kan gärna ta med Rune Evensson ut en dag, så skall vi kolla vad det skiljer på mellan en Konsumbutik och en lågprisbutik. Det är ganska enkelt. Vi kan handla gemensamt, så att Rune Evensson inte tror att jag fuskar. Vi har sagt att det fordras en förändring i planmonopolet. Vi sade i valrörelsen, kanske litet vårdslöst, att man skulle ta bort det helt. Vi tycker att det räcker med denna förändring. Men det viktigaste är att förklara för kommunpolitikerna vad vi pratar om här i riksdagen, att vi skall se till att få konkurrens. Det är det vi pratar om, och det har vi pratat om i valrörelsen hela tiden. Man får inte hålla på med sina särintressen i kommunerna. Det är gott och väl att de som sitter i byggnadsnämnderna är befriade från särintressen. Men de flesta beslut i sådana här ärenden fattas i fullmäktige, och där finns det både
Fru talman! Eftersom vi införde denna möjlighet i plan och bygglagen den 1 juli 1987 finns det inte så många planer i landet som innehåller denna passus. I de flesta kommuner i landet är det faktiskt byggnadsnämnden som handhar detaljplaneringen, Bert Karlsson. De förbereder, lyssnar, sammanjämkar och ställer ut planen. När allt detta är klart går planen till fullmäktige för slutligt avgörande. Det är sällan några planer ändras i fullmäktige. Om det skall ändras något i planen går den tillbaka till byggnadsnämnden.

Fru talman! Jag håller med Bert Karlsson. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att det tyvärr är många närbutiker som redan har försvunnit. Men i och med detta förslag kommer det att bli ännu fler. Det är det som flera av oss har velat påtala. Konsum finns i externa lägen men driver också många butiker i bostadsområden. Det vet Bert Karlsson. Min fråga till Bert Karlsson var om han inte har varit intresserad av att öppna en butik i ett bostadsområde. Jag är säker på att den kommun som han frågar gärna skulle låta honom etablera sig. Jag tror inte att han har ställt den frågan. Jag håller med om att det tidigare har förekommit att man inte har haft ett tillräckligt anbudsförfarande. Det sades också från vänsterpartiets sida. Det är inte PBL det är fel på. När kommunalpolitikerna har uttalat var det är lämpligt att driva handel skall ett anbudsförfarande ske, så att alla intresserade har möjlighet att lämna in anbud. Men att ändra plan och bygglagen är fel åtgärd.
Fru talman! Det trodde vi också på en gång i tiden. Vi försökte med kommunalrådet, som då var socialdemokrat och hette Göte Andersson. Vi trodde också på ärlighet. Han gjorde t.o.m. en undersökning om vilka butiker som skulle vara billigast. När han insåg att resultatet av undersökningen inte skulle sammanfalla med hans intressen hemligstämplade han det. Det visade sig att Konsum var dyrast och näst dyrast var Vivo. De som var billigast fick aldrig chansen. Man hemligstämplade papperen. Det är så Sonia Karlsson tycker att det kommunala ansvaret skall skötas. Jag har fortfarande inte fått något svar på varför Konsum alltid lägger ner småbutiker, lanthandlar osv. och inte har tagit något ansvar. Jag har inte heller fått svar på min fråga om posten. Om man nu värnar om de svaga grupperna, varför lägger man då ner postkontor och varför drar man in busslinjer?

Fru talman! Jag hade tyvärr vissa svårigheter att från min bänk höra Rune Evenssons synpunkter, men jag tror att jag uppfattade en hel del av dem. När det gäller PBL är det så, Rune Evensson, att det har gjorts justeringar hela tiden efter dess tillkomst. Det är självklart att man när man finner det nödvändigt får fortsätta att göra justeringar. Det intressanta är att när socialdemokraterna kommer med förslagen, anses det vara väl motiverade justeringar, men när den nya fyrpartiregeringen kommer med förslagen, är det enligt socialdemokraternas sätt att resonera uppåt väggarna. När det gäller vårt inflytande i regeringen vill jag säga att det är fyra partier som deltar i den och att partiernas synpunkter självfallet måste vägas mot varandra. Men jag har också framhållit i mitt inlägg att vi har gjort en samlad bedömning. Vi tycker att konkurrensaspekten skall väga mycket tungt. Det finns alltså två vågskålar, och vi tycker att det klart väger över åt det håll som anges i majoritetens hemställan i betänkandet. Om Rune Evensson hade lyssnat hade han också hört att jag sade att det finns en hel del nackdelar. Den ende som har tagit fram utredningsmaterial och inte bara kommit med tyckande är faktiskt jag, som hänvisade till en rapport där det klart framgår att det finns skillnader mellan en samhällsekonomisk och en hushållsekonomisk bedömning. Det är på den punkten svårigheterna ligger, men vi i centern har gjort vår bedömning och ställer oss bakom utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet.

Fru talman! I mitt inledningsanförande uttryckte jag just min förundran över att centerpartiet hade gått med på förslaget. Dessutom fanns ingen centerpartist uppsatt på talarlistan. Jag tyckte att det var tråkigt, så jag vill ändå uttala min positiva syn på att Birger Andersson sedan kom till kammaren. Jag hänvisade också till att Roland Larsson har skrivit en utmärkt motion om vådan av stormarknadsetableringar. Problemet är ju att den förändring som föreslås i plan och bygglagen innebär att kommunerna inte kan motsätta sig livsmedelsförsäljning i industriområden, som ofta ligger så avsides att de i princip kommer att bli som externetableringar. Precis det som Birger Andersson framförde som negativt med externetableringar kan komma att uppstå i och med att det förslag antas som vi i dag har att ta ställning till, och liksom Rune Evensson tycker jag att det är tråkigt. I det här fallet har centerpartiet och socialdemokratin i mycket en gemensam syn på problemen, och därför tycker jag att det är synd att centerpartiet har varit tvunget att vika sig i denna fråga.

Fru talman! Med hänvisning till den upplysning jag fick av fru talmannen avstår jag från ytterligare replik.

Fru talman! Det där var ju ett påhopp! Jag driver över huvud taget ingen verksamhet i någon köpstad. Jag har inga som helst intressen i och har aldrig haft det i några butiker. Det har inte varit fråga om någon grossistverksamhet heller. Så där är Mikael Odenberg ute och cyklar. Det är bra om man tar reda på saker och ting innan man pratar. Jag brukar göra det faktiskt. När det gäller turistmomsen får vi väl se vem som får rätt. Jag säger att den är en katastrof för svensk turism. Vi kan inte konkurrera. Men det är ju ganska enkelt för Skansen att betala in moms, när den får 40 miljoner av stat och kommun och landsting i ersättning. Man tar alltså in moms och ger sedan subventioner till en del institutioner när de inte klarar sin verksamhet. Av 60 milj.kr. i omsättning får Skansen som sagt 40 miljoner. Det är detta jag har reagerat mot. Vi skall kunna konkurera på lika villkor. Jag kan räkna upp miljoner, Boråsparken får 10 miljoner, Liseberg får ett enormt antal miljoner, och Folkets Park i Malmö fick 30 miljoner i underskottsstöd. Det får inte den frie. Därför är det väldigt tufft att också behöva betala moms på det hela. François Bronetts verksamhet är inte momsbelagd över huvud taget, och han har aldrig någonsin betalat skatt i Sverige. Det är detta jag har reagerat mot.
Fru talman! Jag skall kanske inte inlåta mig på någon diskussion om Skansen. Jag misstänker att vi kommer väl långt från plan och bygglagen då. Jag har bara pekat på det intressanta sammanträffandet att Bert Karlsson och Ny Demokrati är för en klåfingrig prislappsreform som inte drabbar Bert Karlsson, att man vill sänka momsen särskilt på nöjesfält som en framträdande ledamot av Ny Demokratis riksdagsgrupp driver, att man vill införa moms på cirkusföreställningar därför att Bert Karlsson inte tycker om direktören i Cirkus Scott. Nu fogade Bert Karlsson till att samme cirkusdirektör inte betalar skatt i Sverige, och därmed har vi fått en förklaring till varför Ny Demokrati motionsvis har föreslagit att vi skall registrera vad varenda svensk bor i för lägenhet, som ett inlägg i debatten om direktör Bronetts skattskrivning. Jag tycker att de här sammanträffandena är litet för många, och jag tillåter mig att dra bestämda slutsatser av dem.
Fru talman! Det är ju kolossala påhopp jag blir utsatt för. Tydligen finns det ingen i riksdagen mer än jag som har intressen som kolliderar ibland. Tydligen är det ingen av moderaterna som driver någon form av företag eller någon moderat som har nytta av att man sänker förmögenhetsskatten, osv. Jag tror att vi alla någon gång pratar om våra egna intressen. När det gäller prislappen är det mycket enkelt. Jag skulle vilja ta med moderaten som hoppat på mig till en butik och se om han kommer ihåg från hyllan till kassan vad varorna kostar som han har stoppat i sin vagn. Det är nämligen en förutsättning för att man skall veta om man har betalat rätt. Dessutom är det inte fri konkurrens i dag. Därför behöver folk veta och jämföra när de kommer hem. Jag tror att ingen kan komma ihåg alla de här tusen priserna i butiken -- och kombinera dem med priserna i ytterligare en butik. Man skall vara mycket försiktig när man talar i egen sak. Jag fick ingen kommentar till vad jag sade när jag var anklagad för att driva handel i ''köpstan'', osv. Det avfärdar man genom att över huvud taget inte svara. Jag tycker att moderaterna skall vara mycket försiktiga när de pratar i de här termerna. Det finns faktiskt moderater som då och då pratar i eget intresse -- och jag tror att vi alla gör det.

Herr talman! Riksdagen beslöt för fyra år sedan att anta den nya djurskyddslagen, och i beslutet ingick bl.a. att burhållningen av höns skall avvecklas. I den redovisning som lämnats om pågående försök uppges att en hel del problem förekommer i verksamheten.Jag efterlyser en allsidig rapport från de producenter som redan har s.k. golvhöns. Det är min uppfattning efter att jag haft kontakter med marknaden, att burhållningen kan ersättas med djurvänligare uppfödningsmetoder. I vårt land finns det gott om ladugårdar som med enkla medel kan byggas om till golvhållning av höns. Färska goda ägg från höns som lever i så naturlig miljö som möjligt bör vara ett mål för svensk äggproduktion. För att uppnå detta mål behövs en positiv inställning med flexibilitet och sunt förnuft hos berörda myndigheter. Den beslutade omställningen måste genomföras. Erfarenheterna från äggproducenter med golvhöns måste ges ökad uppmärksamhet. De stora producenternas behov får inte vara avgörande för forskningsarbetets utveckling. Det voletagesystem som utprovas innebär ju ungefär samma antal djur per kubikmeter husvolym. Då får vi ju kvar den stora stress som hönsen upplever med nuvarande bursystem. Golvhållningen är bra för djuren. Den leder också till att hönsen kräver en foderstat med högre proteininnehåll. De behöver denna foderökning när de har ett naturligare utrymme att röra sig på. Hönsens kannibalism och äggätning minskar också vid golvhållning. Konsumenterna får dessutom fördelar genom att äggen får mer protein med högt biologiskt värde. Vi behöver som bekant detta protein för vår kropps uppbyggnad och hälsa. Hälso och miljöfrågor får ökad betydelse inom den internationella konkurrensen. Jag är övertygad om att EG:s konsumenter kommer att visa ett stort intresse för svenska ägg av hög kvalitet. Herr talman! Astrid Lindgren satte fart på debatten om human djurhållning. Pippi Långstrump-märkta ägg kan kanske bli en utmärkt hälsosam exportvara. En aktiv marknadsföring av äggprodukter, gärna i förädlad form, bör kunna ge svensk äggproduktion en god framtid. Jag vill också i det här sammanhanget uppmana dem som arbetar med att ta fram krångliga byråkratiska kontrollsystem för bl.a. salmonella att tillse att dessa inte utgör handelshinder för en småskalig äggproduktion. Lika konkurrens för alla bör vara en självklar grund att arbeta vidare på. Jag yrkar avslag på reservationen av Annika Åhnberg eftersom riksdagen får en redogörelse för omställningen nästa år.

Herr talman! Harriet Colliander använder i sin reservation två begrepp som jag skulle vilja fråga henne om. Det första är begreppet monopol. Detta begrepp finns i meningen: ''Monopolföretaget Sveriges Radio är därmed ett hinder för verklig demokrati.'' Min fråga till Harriet Colliander är om inte det lilla TV 4, som hon kallade det, är mer av ett monopol än Sveriges Radio. TV 4 har ju nämligen monopol på rikstäckande markbunden reklamsändning, medan däremot Sveriges Radio har två konkurrerande TV-kanaler, som faktiskt åtminstone delvis konkurrerar med varandra, och ett flertal andra programföretag som sänder likartade program med eller utan reklam. Det andra begreppet i Harriet Collianders reservation som jag skulle vilja fråga henne om är låg programproduktivitet. Den här låga programproduktiviteten finns tydligen framför allt i Sveriges Radio. Jag skulle vilja veta hur man mäter programproduktiviteten. Normalt brukar man ju med produktivitet mena förändlingsvärde, dvs. vinst plus lön per arbetstimme. Om ett TV-bolag kör ut en massproducerad amerikansk våldspornografisk film med täta reklaminslag föreställer jag mig att det blir en mycket hög produktivitet in den här meningen. Mycket högre än för t.ex en svensk produktion. Eller menar Ny Demokrati med begreppet programproduktivitet antalet tittare per arbetstimme i produktionen? Det skulle ju vara ett alternativt sätt att mäta produktiviteten. För t.ex. en ambitiös svenskproducerad film om exempelvis svensk kulturminnesvård -- ett ämne som jag vet intresserar Harriet Colliander -- föreställer jag mig att produktiviteten i den här meningen blir mycket lägre än för t.ex. en våldspornografisk film som körs ut på alla världens TV-kanaler. Min fråga är därför: Vad menas med begreppet programproduktivitet, och är det ett mål att sträva efter? Jag förstod inte riktigt det Harriet Colliander sade i sitt inlägg om att ju bättre program man gör i TV 4, desto mera intäkter får staten. Är det verkligen så att Harriet Colliander mäter kvalitet enbart i antalet kronor som TV 4 tjänar in på reklam eller på annat sätt? I så fall förvånar det mig att ni i Ny Demokrati håller er med en så oerhört snäv kultursyn och syn på massmedia över huvud taget, och speciellt att Harriet Colliander, skulle ha en sådan kultursyn -- det vill jag inte riktigt tro på. Nu går jag över till ett tredje intressant begrepp; det handlar då inte längre om Harriet Collianders reservation. Det är begreppet konkurrens. I 1988 års reklamskatteutredning sade man att reklam i media borde beskattas likformigt och på ett konkurrensneutralt sätt. Men den nuvarande snårskogen av reklamskatteregler är faktiskt mycket långt ifrån det kravet. Om t.ex. min lokale specerihandlare i Göteborg gör reklam för sin falukorv genom att låta gå ut med direktreklam i brevlådorna får han betala 11 % i reklamskatt. Om han sätter in en annons i det lokala monopolpressföretaget går reklamskatten ned till 4 %. Och om han skulle bli så oändligt rik att han hade råd att sponsra något TV-program eller rent av att låta göra ett reklaminslag i något TV-bolag behöver han inte betala ett enda öre i reklamskatt. -- Här råder alltså inte någon som helst konkurrensneutralitet. Vad vi skall besluta om i dag är, som Lars Bäckström i skatteutskottet säger, inte någon avgift, utan det är en skatt som vi skall lägga på TV 4. Om man nu skall använda begreppet konkurrensneutralitet innebär det här enligt ekonomisk teori för beskattning -- det finns t.o.m. ekonomiska teorier för optimal beskattning -- att man skall skatta bort hela den extravinst som detta reklammonopol tar ut, utöver den vinst som man hade kunnat få om det hade funnits konkurrens på området. Det är naturligtvis oerhört svårt att beräkna hur stor den skatten skall vara, men jag vågar mig ändå på gissningen att det något högre procenttal som finns i mitt förslag kommer sanningen närmare än vad utskottsmajoritetens förslag gör. Med detta yrkar jag bifall till det förslag som nu delas ut i bänkarna och som har följande lydelse:

Herr talman! Vi kanske får återvända till frågan om demokrati och frihet och vad detta har med reklam att göra i någon senare debatt. Men jag får nog säga att jag de senaste dagarna tittat litet extra mycket på olika reklaminslag i både TV 3 och TV 4, och jag stärks hela tiden i min övertygelse att är det någonting i massmedia som är ett hot mot demokratin, så är det många av de vidriga reklaminslag som finns i dessa program. Jag såg t.ex. ett barnprogram -- jag tror det var på TV 3 en morgon -- och där körde man då i pauserna reklmaninslag för någon actionfilm, där det var en snubbe som sprang omkring med ett stort svärd, och så såg man en samlagsscen -- i och för sig så inklippt att den blev mycket snabb. Detta kördes alltså mitt i ett barnprogram. Jag har inte kollat om det här är i strid med gällande regler, men den här typen av TV är ett mycket större hot mot demokratin än vad någonsin den statliga televisionen är.

Till de båda första interpellationerna finns nu anmälda sammanlagt nio extra talare. Eftersom det är önskvärt att vi hinner avsluta alla interpellationsdebatterna före de muntliga frågorna kl. 14.30 vill jag vädja till de anmälda talarna att såvitt möjligt koncentrera sina anföranden i debatten.
Herr talman! Inga Berggren har frågat mig vilka överväganden som ligger bakom direktiven till läroplanskommittén beträffande hemkunskapsämnet. Läroplanskommittén skall generellt pröva vilka ämnen som bör ingå i timplanen. En sådan analys måste bygga på en bedömning av de krav som bör ställas dels utifrån skolans ansvar att förbereda eleverna för rollen som samhällsmedborgare, dels utifrån skolans ansvar för att förbereda för fortsatta studier i gymnasieskolan. Av direktiven framgår också att denna bedömning skall ske mot bakgrund av en analys av ämnesstrukturen i ett internationellt perspektiv. Enligt direktiven bör kommittén utgå från att en garanterad undervisningstid skall anges för vissa ämnen. Dessa har valts ut mot bakgrund av en analys av de områden som, enligt min och regeringens uppfattning, måste utvecklas inom dagens skola för att möta framtidens krav. Det handlar då dels om de krav som bl.a. internationaliseringen ställer, dels om ambitionen att stärka ämnenas ställning. Språkprogrammen skall stärkas, vilket innebär att kommittén måste avsätta tid för dessa. Valfriheten både för föräldrarna och eleverna skall öka. Utrymmet för intresseval bör öka i hela grundskolan. Kommittén skall därför inom ramen för timplanen avsätta tid för både elevernas personliga val och för den profilering den enskilda skolan väljer. Detta innebär att det är nödvändigt att kommittén överväger vilka ämnen som skall vara obligatoriska för alla, motsvarande gymnasieskolans kärnämnen, och vilka som kan erbjudas på den tid som avsätts i timplanen för personliga val och för skolornas egen profilering. Avsikten är att denna prövning skall kunna ske relativt fritt utifrån de resonemang jag tidigare nämnt och, vilket gäller för kommitténs arbete i sin helhet, utifrån efarenheter av nu gällande läroplan, resultat av forskning, utvecklingsarbete och utvärderingar. Inga Berggren vill i sin interpellation få svar på frågan om vilka överväganden som ligger bakom direktiven om att hemkunskap inte skall få garanterad undervisningstid. Först och främst är direktiven inte utformade så. Detta är en möjlighet som läroplanskommittén fått i uppdrag att belysa konsekvenserna av. Ett viktigt skäl att över huvud taget ha en läroplanskommitté är att den skall få tänka fritt och klokt. När sedan kommittén redovisar ett förslag i den ena eller den andra riktningen, får vi läsa deras motiveringar och bilda oss en uppfattning. Jag vill alltså inte nu föregripa denna analys i annan mening än att konstatera att det nuvarande hemkunskapsämnets innehåll, om ämnet inte blir obligatoriskt vid den slutliga bedömningen, till vissa delar då sannolikt bör ingå i andra ämnen. Jag tänker t.ex. på de nuvarande huvudmomenten konsumentekonomi och miljö. Jag vill avslutningsvis också betona att jag har stort förtroende för att elever och föräldrar kan och vill ta ett större ansvar för utbildningen. Jag är övertygad om att de kan göra rationella val. Att ett ämne blir möjligt att välja innebär inte heller att det försvinner från skolan eller att det allmänt anses mindre viktigt.

Herr talman! I dag börjar något nytt! Dels används ''frågetalarstolarna'' för första gången vid en interpellationsdebatt, dels är det premiär för mig att tala i kammaren. Jag vill börja med att tacka Beatrice Ask för svaret. Det är bra att utgå från en garanterad undervisningstid som ett mått på mängden kunskap som eleverna skall presenteras. Då råder det inget tvivel om vilket mål som skall uppnås. Att läroplanskommittén har getts utgångspunkter för att utveckla dagens skola och för att möta framtidens krav är också mycket väsentligt. Skolan skall naturligtvis inte vara en isolerad ö i de snabba förändringarnas tid. Jag delar även så statsrådets uppfattning att läroplanskommittén skall få tänka fritt och klokt. Inte desto mindre vill jag redan i detta skede framföra en del synpunkter. Vi lever i en förändringens och omdaningens tid. Den nya regeringens strävan att skapa Europas bästa skola ligger därför väl i tiden. I direktiven till läroplanskommittén slås det fast att det är skolans och föräldrarnas delade ansvar att förbereda barn och ungdomar för rollen som samhällsmedborgare. Dock är det skolans huvuduppgift att ge goda kunskaper och färdigheter. Detta är också en syn jag fullt och fast delar. Funderingar, tankar och frågor -- inte bara en utan många -- har väckts av de formuleringar i direktiven där det talas om att ''vissa av de nuvarande obligatoriska ämnena förs över till de ämnen som kan erbjudas inom ramen för elevernas personliga val eller inom ramen för den profilering den enskilda skolan väljer.'' Med stor säkerhet kan påstås att det inte bara är jag som uppfattat detta som att det finns tankar på att hemkunskap, slöjd och barnkunskap inte skall ges garanterad tid i den nya läroplanen. Mitt syfte med denna interpellation är helt enkelt att få i gång en nyanserad och fördjupad debatt i första hand om ämnet hemkunskap. Varför är det då så viktigt med hemkunskap? Jo, jag har uppfattningen att det föränderliga samhället kommer att ställa än större krav på vårt kunnande om kost och hälsa, ekonomi och miljö, i teori och praktik. När jag talar om vårt kunnande inbegriper jag naturligtvis både män och kvinnor. För individen och den stora världen blir grundläggande kunskaper inom dessa områden allt viktigare. För familjen och den lilla världen är färdigheter som att planera ekonomi, inköp och utföra vardagslivets varierande uppgifter en stor tillgång -- inte minst ur perspektivet att förvärvsfrekvensen bland kvinnor i Sverige är mycket hög. Dessutom har förvärsarbetstiden totalt per vecka minskat de senaste decennierna. Den dominerande bilden är att fritiden är hemmets sfär för både föräldrar och barn. Det är också mot hemmet och aktiviteter hemma som man huvudsakligen orienterar sig, antingen det gäller arbete eller fritid. Benämningen hemkunskap kan ge sken av ett enkelt ämnesinnehåll som lätt kan läras ut. Ingenting kan vara felaktigare. Jag kan dock hålla med om att det är förknippat med svårigheter att hitta en beteckning som enkelt uttrycker vad det handlar om. Kanske ''Home Economics'' bättre beskriver ämnet. För mig handlar det om att eleverna skall få kunskaper om att rationellt och ekonomiskt sköta hemmet och boendet och om att använda sina egna och våra gemensamma resurser med förnuft. Ett annat sätt att fånga in vad saken gäller är att likna varje hushåll vid ett företag i miniatyr, ett företag som har en viss summa pengar som skall användas på bästa möjliga vis. För detta krävs en allsidig utbildning, där teori och praktik kompletterar varandra. För företaget hushållet är det lönande att ha hushållsekonomiska kunskaper. Det blir viktigt att kunna utnyttja sina resurser. Då menar jag både tid och pengar och de individuella produktionsförutsättningarna som finns i företaget. De skall utnyttjas så att de svarar mot prioriterade behov och önskningar om standard och livsinnehåll. Fel och onödig konsumtion ger inte bara privatekonomiska bekymmer utan påverkar både marknaden och miljön. Det är vi som konsumenter som avgör vilken produktion som efterfrågas och som därmed blir lönsam. Det är vi som genom våra val av varor påverkar mängden av avfall och sopor. Att kunna planera ekonomi och inköp sparar tid och pengar både åt hushållen och samhället. Det är min bestämnda uppfattning. Därför bör utbildningen i hemkunskap ges garanterad tid i grundskolan.

Herr talman! I mitt första inlägg koncentrerade jag mig på de allmänt hushållsekonomiska aspekterna på ämnet hemkunskap. Låt mig nu ta upp frågan om kost och hälsa. Att sambanden mellan kost och hälsa är stora är väl känt i dag. När det gäller att förebygga cancer och hjärt--kärl-sjukdomar är denna kunskap viktig. Bästa sättet att åstadkomma beteende och attitydförändringar är att föregå med goda exempel, att helt enkelt utföra en handling, i det här fallet att laga god, spännande och näringsriktig mat. Grundläggande kunskaper behöver vi alla. Bokstäver måste vi kunna för att bl.a. kunna skriva våra namn. För att kunna räkna våra pengar måste vi ha lärt oss siffrorna. Näringsämnen måste vi känna till för att må bra. Så långt är allt gott och väl, men hur är det med tillämpningen och övningen av kunskaperna? Låt mig ta ett exempel. Många tidningar har telefon eller brevrådgivning, bl.a. då det gäller frågor om mat, kost och ekonomi. Där redovisas erfarenheter av kvinnor och män som har teoretiska kunskaper och stor medvetenhet om exempelvis sambanden mellan kost och hälsa, men det som man frågar och undrar över är hur de egna kunskaperna skall tillämpas -- helt enkelt: Hur gör jag? I brist på färdighetskunskap stillar man sitt samvete genom att gå till hälsobutiken eller apoteket. I Beatrice Asks svar kan jag skönja följande tankelinje: om ämnet vid den slutgiltiga bedömningen inte blir obligatoriskt, kommer sannolikt vissa delar av hemkunskapen att ingå i andra ämnen. Dessa delar är konsumentekonomi och miljö, som då skulle bakas samman med andra, obligatoriska ämnen. Är det rätt uppfattat? Som jag ser det tappar man under sådana förhållanden helheten och det naturliga sammanhang där dessa ämnen trots allt hör hemma. Jag vill ställa ytterligare två frågor. Vilken är statsrådets egen uppfattning om hemkunskapens framtid? Skall ämnet vara obligatoriskt för alla eller frivilligt, grundat på personligt val? Dessutom vore det intressant att höra statsrådet utveckla sina tankar om hur den tid bör användas som skall avsättas för skolornas egen profilering.

Herr talman! Beatrice Ask sade i den allmänpolitiska debatten att flera talare förstorade upp frågan om hemkunskap, slöjd och barnkunskap, enligt direktiven bara skulle bli litet närmare belyst. Men det går inte att komma ifrån att dessa ämnen har pekats ut i direktiven. De är därmed de enda som regeringen vill ha belysta och som -- får man förmoda -- kan tänkas bli frivilliga. Hemkunskap infördes som ett frivilligt ämne för flickor 1897 och blev obligatoriskt för flickor och pojkar 1950. Man kan se ett samband mellan behovet av hemkunskap och kvinnors yrkesarbete. Om hemkunskap skulle bli ett frivilligt ämne tar vi ett steg tillbaka, och det gör vi i så fall när behovet av ämnet är större än någonsin. De flesta av Sveriges kvinnor yrkesarbetar i dag. Den gemensamma tiden för föräldrar och barn i hemmet är begränsad, och hemkunskap och s.k. praktiska ämnen gäller inte privatsaker som man har ansvar för bara i hemmet och som förälder, utan i ämnet hemkunskap ges kunskaper för vilkas förmedlande det fordras utbildad personal, precis som i vilket ämne som helst. De viktiga frågorna här är: Vad är kunskap? Vilken skola skall vi ha? Vilka människor skall vi ha? Skall vi ha en elitskola med stark segregation eller en skola för alla, som ger en bred kunskap som bas för fortsatta studier och ett bra liv? Det har diskuterats en hel del om vilka ämnen som är praktiska eller inte. Det är inte vad vi kallar hemkunskap som är det viktiga, utan innehållet och undervisningssättet. Kombinationen av praktiskt och teoretiskt arbete förbättrar inlärningen på ett sätt som man borde ta efter i andra ämnen. Dessutom ligger undervisning i hemkunskap i ett block, vilket gör att eleverna hinner tränga in i ämnet. Också detta borde man ta efter vid schemaläggningen i skolan. Kombinationen av praktiskt och teoretiskt illustreras bra i följande kinesiska ordspråk: Det jag hör, det glömmer jag, det jag ser, det kommer jag ihåg, det jag gör, begriper jag. Undervisningen i hemkunskap har som mål att utbilda elever till kompetenta beslutsfattare i frågor som rör deras vardagsliv. Det är förmågan att hantera vardagsbesluten, att ha kontroll över sin och familjens vardag, som bygger upp självkänslan och leder till personlig frihet som har direkt inverkan på utvecklingen i samhället. Hemkunskap skall ge kunskap på många angelägna områden: privat ekonomi, resurshushållning, miljö, kost och hälsa samt naturligtvis jämställdhet. Det handlar om kunskap som de traditionella akademiska ämnena har mycket svårt att erbjuda. Om det här ämnet skulle försvinna som obligatoriskt ämne, skulle Sveriges elever förlora viktiga kunskaper. Vi behöver kreativa, skapande människor för att bli konkurrenskraftiga i EG sammanhang. Det räcker inte med språkkunskaper. Teknisk-praktisk kunskap är viktig för att utveckla personligheten, och därför måste detta ämne även i framtidens skola vara obligatoriskt.

Herr talman! Först och främst blir jag litet arg. Som yrkesarbetande kvinna med små barn känner jag mycket väl till vilken vikt vardagsproblemen har. Jag är också alldeles övertygad om att min son och andra unga män och kvinnor behöver mycket kunskap på det området. Marianne Carlström tog upp det förhållandet att i dag arbetar de flesta kvinnor. Det är riktigt. Det är också riktigt att kvinnor i dag är mer välutbildade än tidigare. Därför tror jag att de tillsammans med barnens fäder och barnen själva har förmåga att i någon liten utsträckning välja vilka moment och ämnen som skall ingå i barnens utbildning. Om det gäller det ämne som vi nu diskuterar eller något annat får vi återkomma till, men jag tror att det är rimligt att ha den uppfattningen att moderna människor -- föräldrar, barn och ungdomar -- inte behöver riksdagens beslut om varje timme på schemat. När vi diskuterar obligatorium och frivillighet som princip, är det ju inte sagt att obligatorium och frivillighet behöver gälla generellt under skoltiden. Det kan gälla vissa delar av utbildningstiden. Läroplansarbetet omfattar -- som jag hoppas att alla är medvetna om -- grundskola, gymnasium och komvux. Det är ett ganska vidsträckt område, om man så säger. Stina Gustavsson var förbryllad över mina slutsatser i direktiven. Jag vill bara påpeka att direktiven är ingenting som jag har fantiserat ihop. Det är regeringen som har antagit direktiven, och i regeringen ingår även centerpartiet. Jag tror att det finns många uppfattningar om ämnen och vad innehållet borde vara i den framtida läroplanen. Det är därför regeringen har valt att ge kommittén mycket vida ramar, så att vi skall få ett så bra underlag som möjligt att diskutera utifrån. Jag tror att det är viktigt att man i den diskussionen inte tror att jag skriver ner mina egna personliga idéer om ämnen. Jag tänker inte heller stå här i talarstolen och säga vad jag tycker om än det ena, än det andra ämnet. Jag tror att det skulle uppfattas som att skolministern har en bestämd uppfattning, och det vore helt fel. Såsom också har framförts i den här diskussionen, är min uppgift att lyssna -- på forskning, vetenskap, experter, riksdagsledamöter och allmänhet -- innan jag lägger fram en proposition för riksdagen. Så mina personliga uppfattningar avslöjar jag nog bara hemma.

Herr talman! Beatrice Ask blir upprörd såsom yrkesarbetande, får vi höra, och anser att alla i dag är så välutbildade att de inte behöver ha hemkunskap som obligatoriskt ämne. Jag blir förbluffad över det, för här handlar det om ett ämne som har stort stöd ute bland människor. Det gäller ett område där det fattas kunskaper hos väldigt många. I höstas kunde man läsa i tidningarna att till de yrken som har en framtid hör dietist. En dietist får gripa in så att säga när skadan redan är skedd. I hemkunskap handlar det om förebyggande arbete när det gäller kosten, hushållens ekonomi, osv. Människors möjligheter att vara välutbildade är också hotade. Även i det fallet handlar det om utbildningsdepartementets budget. Här är det också en fråga om skillnader i kunskapssyn, i synen på hur man inhämtar kunskaper. Jag har som hushållslärare flera gånger råkat ut för elever som matematiskt kan skriva tre fjärdedelar, men de vet inte vad tre fjärdedels deciliter är. Man kan inte flytta hemkunskapen till matematiken, men man kan praktisera matematik i hemkunskap, och man kan praktisera svenska där. Jag anser att alla Sveriges elever behöver den här kunskapen.

Herr talman! Mot bakgrund av talmannens uppmaning kommer jag att koncentera mitt anförande, men jag vill ändå visa att det finns de som vill utveckla möjligheterna till valfrihet och individuell utveckling mer än vad statsrådet har gjort. På det här området som på så många andra är det viktigt att öka valfriheten och i all synnerhet mångfalden. Det är inte självklart att allt skall förbli vid det gamla. Tiden är begränsad, och på något sätt måste man ge plats för det nya. Skolan måste anpassas till förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden. Statsrådet är på rätt väg -- men gå längre! Låt inte bara hemkunskap, barnkunskap och slöjd omfattas av det mera moderna och individanpassade tänkande som nu växer fram! Läroplansutredningen bör pröva varje ämne, dvs. hur många timmar och hur mycket kunskaper som kan göras frivilliga. Varje verksamhet som vill vara aktuell och som vill kunna anpassas till tiden måste omprövas, förnyas och ändras. Lägg till nytt, ta bort mindre aktuellt, disponera om! Hur skall man annars få plats med det nya och kunna anpassa sig till efterfrågan och behov? Självklart skulle de flesta ämnen bli kvar i obligatorisk form vid en sådan prövning, men ställning skall ändå alltid tas till varje verksamhetsplanering, precis som man gör när man verksamhetsplanerar i privata sektorn. Min utgångspunkt är att elevens goda sidor bör få utvecklas och förstärkas, och det sker bäst genom att man ger utrymme för det vederbörande är duktig på. Då stärks självförtroendet, det blir en bättre individuell insats, det blir högre kvalitet på den kollektiva insatsen, och det blir högre inkomster för såväl individ som samhälle. En individuell anpassning till eleven måste innebära att elever kan ha ganska olika scheman. Vi är alla olika. Vi har olika preferenser, olika utvecklingsmöjligheter. Statsrådet går i rätt riktning, men även musik och teckning kunde få vara frivilliga, som jag ser det, och kanske även vissa kunskaper över basnivå i vissa andra ämnen, under förutsättning att eleven vidareutvecklar sina bästa områden. Det är också viktigt att eleverna har goda möjligheter att utveckla förmågan att använda sina händer, att tillverka något, att se någonting konkret växa fram. Det ger de flesta människor tillfredsställelse. Varför tvinga den som är duktig i slöjd att syssla med musik, om vederbörande är helt omusikalisk och inte har någon motivation att ta till sig undervisningen? Nej, ta vara på människors egen kreativitet! Låt dem utveckla sina goda sidor! Framtidens spjutspetsar är inte stöpta i samma form.

Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det är viktigt att själv kunna ta ett större ansvar för sin utbildning och sitt ämnesval. Men nu är det ju så, att vissa ämnen har högre status än andra, varför man kanske också behöver ha en viss fingervisning för att kunna välja. Arbetet i hem och familj, och med barn, har inte hög status i vårt samhälle. Kvinnor eller män som har valt att vara hemma och helt ta hand om sina barn får t.ex. i dag ingen ATP, och förlorar ofta rätt till ATP-år. Ändå är den nära omsorgen så viktig. Detta gäller också i en barnfamilj där båda föräldrarna förvärvsarbetar och inte har den tid eller möjlighet som de kanske önskar att ägna åt hushållsarbete. I vilken situation en människa än hamnar i livet är det därför viktigt att ha en basal konsumentkunskap, inkl. kunskap om sambandet mellan kost, hälsa och miljö, dvs. hemkunskap. Sådan kunskap handlar också om kulturtradition och jämställdhet, och behöver därför också i fortsättningen vara en viktig del av undervisningen i grundskolan. För att kunna värdera fakta, kritiskt granska larmrapporter om bl.a. olika tillsatser till livsmedel, luftföroreningars påverkan på animala och vegetabila födoämnen, och för att kunna inse konsekvenserna av beslut om ämnens gränsvärden för skadlig påverkan, är det nödvändigt att få en handlingsmodell -- så att man vet hur man skall ställa sig till olika varor och det informationsutbud som sköljer över oss. För att hitta i dagens och morgondagens stora utbud av varor, som bl.a. inträdet i EG kommer att medföra, är det också viktigt att ha konsumentkunskap. Och för de människor som skall ta över och vidarebefordra samhällets funktioner och kulturella traditioner är det av stor vikt att ha en baskunskap om de områden som berör det nära arbetet i hem och familj. Det kan handla om överlevnad. I ämnet hemkunskap finns arbetsglädje. Där kan eleverna i teori och praktik koordinera sina kunskaper i matematik, datorteknik, biologi, miljö och annat. Kreativitet, motorik, koncentrationsoch koordinationsförmåga tränas på ett naturligt sätt i det ämnet. I hemkunskap lär sig barnen också att själva klara av sina vardagssituationer, vilket är en viktig kunskap när föräldrarna t.ex. förvärvsarbetar. Det är också värdefullt att senare ha med sig denna kunskap ut i vuxenlivet. Ämnet hemkunskap är viktigt. Försök har visat att intresse och förståelse för måltidernas sammansättning har ökat avsevärt, när elever med t.ex. datorns hjälp har gjort pris och näringsberäkningar. I hemkunskap kan eleverna medvetandegöras och konkret praktisera hushållning med resurser. De får också insikter i det egna ansvarets betydelse för att förbättra miljön. Det är viktigt att förmedla den svenska matkulturen till både invandrare och svenskar, liksom det även är viktigt att svenska barn och ungdomar lär känna invandrarnas matkultur. I ämnet hemkunskap möts olika kulturer. För att man skall förebygga ohälsa -- cancer, hjärtoch kärlsjukdomar -- är det betydelsefullt att också sambandet kost--hälsa belyses. Av bl.a. den anledningen behöver eleverna ha grundkunskaper om våra vanligaste råvaror och livsmedel, och hur de tillagas. Hemkunskapsläraren är en nyckelperson i skolans och samhällets folkhälsoarbete. Att göra hemkunskap till ett frivilligt ämne skulle kanske visa eleverna att skolan och samhället ger det ämnet en lägre dignitet än de obligatoriska ämnena. Detta får i sin tur konsekvenser för samhällets syn på traditionellt kvinnoarbete, jämställdhet och kultur. Att föra över ämnet hemkunskap till gruppen av frivilliga ämnen, som de nya direktiven för läroplanskommitténs arbete föreslår, vore kanske inte så lyckligt. Det skulle också kunna få konsekvenser för människornas attityder, liv och hälsa. Herr talman! I det fortsatta läroplansarbetet är det viktigt att se på ämnet hemkunskap i många dimensioner.